Herr talman! Wiwi-Anne Johansson har frågat mig om jag avser att - när frågan kommer upp i ministerrådet - verka för att stoppa ett ändringsförslag som Europaparlamentet röstat för och som skulle innebära att enskilda medlemsländer inte längre skulle kunna ha bestämmelser om att djur ovillkorligen ska vara bedövade före slakt. Det finns olika slag av beslutsprocesser inom EU, och Europaparlamentets inflytande varierar beroende på vilken beslutsprocess som ska användas. När beslut som rör bland annat jordbrukspolitiken ska fattas används det så kallade samrådsförfarandet, och parlamentet fungerar endast som rådgivande organ till ministerrådet. När det gäller kommissionens förslag om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning är det samrådsförfarandet som gäller och ministerrådet som beslutar. Djurskydd är en mycket viktig fråga för mig och jag kommer självklart att verka för att enskilda medlemsländer fortsatt ska kunna ha bestämmelser om att djur ovillkorligen ska vara bedövade före slakt.
Herr talman! Tack, jordbruksministern för svaret. Det är ett positivt svar. Vi är helt överens om sakfrågan, att vi i Sverige ska kunna fortsätta att bedöva djur före slakt. Jordbruksministern säger ju att han vill verka för detta. Ett litet orosmoment är att det, vad jag har kunnat få fram, är endast Sverige bland medlemsländerna som har ett förbud mot att slakta djur utan föregående bedövning. Därför undrar jag vad "verka för" betyder i praktiken. Sverige har ju bara tio röster i ministerrådet. Jag vill veta hur jordbruksministern ser på möjligheten att fortsätta att ha ett sådant förbud. Är det ett undantag eller ska vi leva med frivilliga överenskommelser mellan slakterierna i Sverige?
Herr talman! Min målsättning är självklart att vi ska kunna ha detta inskrivet i de direktiv, förordningar och liknande som vi använder oss av när vi beslutar inom Europeiska unionen så att vi undviker att förlita oss till frivilligheten.
Herr talman! Jag undrar bara om jordbruksministern kan ge mig en hint om hur vi kommer att lyckas. Vilka medel och metoder har vi? Är det våra tio röster i ministerrådet som ska göra detta? Hur ska det egentligen gå till att få ha kvar förbudet mot att avliva djur utan föregående bedövning?
Herr talman! Processen är nu inne i ett skede där det är omöjligt för mig att uttala mig i den fråga som framställs av interpellanten. Det beror på att varje ord som sägs i de här sammanhangen självklart kommer att vägas av dem som har åsikter i frågan. Därför avstår jag från att göra en värdering av vilka som är möjliga att få med på det tyckande som vi har i den här frågan och vilka som möjligen kan vara på den andra sidan.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte kan få veta mer. Jag förstår också jordbruksministerns situation. Jag hoppas att vi inte behöver stå här igen och diskutera detta och se att vi tvingas införa en EU-lagstiftning som inget parti i riksdagen står bakom.
Herr talman! Tack för interpellationen. Det är en synnerligen angelägen och viktig fråga som interpellanten tar upp. Jag instämmer i den förhoppning som framfördes i interpellantens sista inlägg.